Herr talman! Av det som Erik Åsbrink nu säger förstår jag att skattereformen bröts upp redan i höstas. Det var ju kul att få veta det. Men det kunde vi kanske ha kommit överens om tidigare, så hade vi sluppit mycket av denna ganska upphetsade diskussion. Vi kan konstatera detta, och då vet vi det. Det är alldeles utmärkt, eller rättare sagt, vi vet åtminstone var vi står. Får jag i sakfrågan säga att de höga matpriserna med rätta upprör väldigt många människor. Vi hade ett ärende uppe till debatt i kammaren i går. Det skulle ha kunnat leda till betydande sänkningar av matpriserna, utan att man manipulerar och trixar med skatter fram och tillbaka, nämligen genom en ökning av konkurrensen. Det var nämligen fråga om att ta bort en lagstiftning som hindrar etableringar av lågprisbutiker. Men då röstade alla utom moderater och folkpartister mot denna förändring. De andra partierna vill förhindra den konkurrens som bevisligen skulle ha medfört en kraftig sänkning av matpriserna på de orter där dessa butiker finns. Det är synd. Och det vittnar inte om något större angagemang för lägre matpriser. Om omfördelningen av momsen har Erik Åsbrink, trots många ord, inte redovisat några sakskäl för. Men för litet mindre än ett år sedan sade Erik Åsbrink: Den enda kvarvarande rimliga förklaringen är något slags allmän populism. Visst är det så, eller hur? Folkpartiet liberalerna tycker att de pengar som människor har kvar efter skatt skall de faktiskt få använda själva. Dessa pengar skall människor få använda efter eget huvud. Varken Görel Thurdin, Erik Åsbrink, jag eller någon annan skall lägga vår näsa i blöt när det gäller hur människor spenderar dessa pengar. Vi behöver faktiskt inte från politikerhåll göra det överallt. Därför bör man ha ett generellt och likformigt system. Vi föreslår därför att man sänker momsen på allt lika mycket -- på mat, på boende, på allt -- så att man kommer ned till 18--20 %. Jag förstår nu att det är där skon klämmer. Det är detta som Erik Åsbrink är så nervös för och starkt ogillande mot. Han ogillar att vi från folkpartiet liberalernas sida har föreslagit ganska stora skattesänkningar totalt sett. Han trodde att vi tillsammans med socialdemokraterna ständigt skulle höja skatterna. Detta är fel. Men jag förstår nu att det är där som den verkliga skon klämmer, att vi har lagt fram ganska konkreta och betydande förslag om totalt sett sänkt moms på mat och på allt annat också.

Herr talman! Jag skall be att få tacka så mycket för svaret. Det var ju utförligt. Men jag tycker att det inte var helt bra, eftersom det finns t.o.m. en del motsägelser. Erik Åsbrink sade att vi har lyssnat på en cirkus utan like. Det är sant. Det är krångligt med ekonomi, och många yttranden var motsägelsefulla. Tyvärr blir naturtillgångarna i dag alltmer en lekboll i den allt krångligare och riskfylldare ekonomin. Det är farligt särskilt för fattiga folk och med tanke på överlevnaden i framtiden. Här rör det sig ju om en fortsättning av den gröna ekonomin som norrmannen Borlaug fick nobelpris för en gång i tiden. Sedan gick luften ur ballongen mycket snabbt, dessa revolutionerande upptäckter som skulle lösa jordens alla problem. Man upptäckte mycket snart att nackdelarna med hybridförfarandet var enorma. När man hybridiserar en gröda får man ju heterosiseffekt, dvs. den effekten att avkomman blir större, kraftigare och mera avkastande än de två ursprungliga moderplantorna. I nästa generation blir det på nytt en utklyvning, så att det gamla återkommer. Man kan alltså inte själv använda hybridriset. De fattiga bönderna kan alltså inte själva ta utsäde, utan de blir beroende av de företag som har tagit hand om utvecklingen. Som vanligt blir det oljebolagen. När det gäller frökontrollen vill naturligtvis oljebolagen ha möjlighet att sälja både handelsgödsel och biocider. Den fattiga bonden blir beroende dels av köp av ris för utsäde, dels av köp av handelsgödsel och besprutningsmedel. Då kommer bondens ekonomi farozonen samtidigt som han ökar miljöriskerna. Han förgiftar vattnet med biociderna. Tidigare odlade man fisk i dammarna. Fisken gödslade riset. Bonden behövde inte köpa gödselmedel. Nu dog fisken, och bonden har inte längre det viktiga proteintillskott som fisken innebär. Dessutom får han lägga ut mer pengar. Förgiftningarna av vattnet går vidare till grundvattnet och påverkar allt liv. Dessutom påverkas luften genom att metangas bildas, som i allra högsta grad bidrar till framför allt växthuseffekten. I svaret står det också att medvetenheten är mycket stor hos dem som arbetar på det här området. Men då frågar man sig: Hos vilka? Det gäller inte den fattiga bonden som använder rissorterna. Alldeles riktigt skrivs det i svaret att SIDA blir alltmer medvetet om riskerna i jordbruket. SIDA går ju också, fast litet för långsamt, över till ståndpunkten att man skall vända sig direkt till dem som arbetar i jordbruket. Man skall då se till att jordbruket grundas på uthållighet och framför allt på självtillit. Självtillit har av oss i miljöpartiet de gröna flera gånger framförts som ett absolut nödvändigt mål för allt u-landsbistånd i framtiden. Jag vill bara sluta med att säga att i botten på de här problemen ligger naturligtvis den allra svåraste frågan vi har att ta itu med, nämligen befolkningsfrågan, som man nästan alltid går förbi. Man nämner den och sedan går man vidare därför att den är så svår. I botten ligger dessutom vårt ekonomiska system, som aldrig hittills talat om hela sanningen.

Herr talman! Jag tror också att vi i mycket talar om samma sak. Men ibland blir det ändå litet snett. Jag hoppas verkligen att det som jordbruksministern säger om det svenska jordbruket, att vi är inne på samma linje, är en sanning. Vi behöver också gå över till ett mindre beroende jordbruk, ett mer självbärande jordbruk. Men i den senaste jordbrukspolitiken har inte det avspeglats, utan där anpassar vi helt vårt jordbruk till de ekonomiska förhållandena i världen, som ändå är så fruktansvärt osäkra, därför att ekonomin vilar på en sådan osäker grund. Det får regera över de ekologiska förhållandena. Det har alltid visat sig, och därmed tänker jag sluta, att när vi inte håller oss inom de ekologiska ramarna slår naturen alltid tillbaka förr eller senare.

Herr talman! Viola Claesson har frågat miljöministern om biståndet till Narmadaprojektet vägleds av omsorg om miljön och naturresurserna i Indien samt efterfrågat vilka sociala konsekvenser projektet får för de människor som tvingas flytta när stora markområden sätts under vatten. Ragnhild Pohanka har dessutom frågat miljöministern om det i samband med Narmadaprojektet har gjorts någon utredning vad gäller avdunstning från dammarna, försumpning och markförstöring samt om man har undersökt mera miljövänliga alternativ med en småskalig inriktning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationerna. Syftet med Världsbankens insatser i Indien, liksom i andra låntagarländer, är att långsiktigt höja levnadsstandarden för de fattigaste befolkningsgrupperna. Narmadaprojektet bidrar på flera sätt till att detta kan förverkligas. Projektet kommer t.ex. att ge avsevärda bidrag till energiförsörjningen för både hushåll och industri. Det bör framhållas att livsmedelsbristen har varit stor i det berörda området under 1980-talet. Genom en utbyggnad av bevattningssystemen kommer projektet att möjliggöra en ökad produktivitet i jordbruket och därmed en ökad jordbruksproduktion. Genom projektet kommer också tillgången på dricksvatten att förbättras för många människor. Det är den indiska regeringen som ansvarar för Narmadaprojektets uppläggning och genomförande. Världsbanken har beviljat tre lån på sammanlagt 450 miljoner dollar till projektet. Banken finansierar genom sin långivning endast en mindre del av projektet. Även om banken kan och bör ställa villkor för sin medverkan kan den således inte diktera projektets uppläggning för de indiska myndigheterna. Lån har tidigare begärts från Indien till den andra av de två större dammar som planerats, det s.k. Narmada Sagar-projektet. Banken har dock beslutat att för närvarande inte gå vidare med detta projekt. Däremot planeras ett lån på omkring 150 Narmadadalen. Pengarna kommer bl.a. att användas till trädplantering för att förhindra jorderosion samt till stöd för naturreservat i området. Ett projekt av den typ som det här är fråga om får med nödvändighet även negativa effekter för många människor. Det gäller särskilt för de ca 70 000 personer som är bosatta inom de områden som kommer att läggas under vatten. Från den svenska regeringens sida har vi fäst särskilt stor vikt vid att dessa personer ges tillfredsställande kompensation. Vi har haft stöd i denna strävan bl.a. från övriga nordiska länder. Förbättringar har också skett i detta avseende. Det finns nu en gemensam policy för folkomflyttningen, som har antagits av de tre inblandade delstaterna samt av den indiska centralregeringen. Denna policy innebär att alla som tvingas flytta garanteras likvärdig eller bättre standard efter flyttningen. De berörda myndigheterna har ålagts att regelbundet rapportera om efterlevnaden av dessa principer. Kompensation kommer att ges även till dem som inte äger mark men som ändå berörs av dammbygget. Det finns t.o.m. möjligheter för tidigare jordlösa att komma i besittning av mark, vilket såvitt jag känner till är unikt för indiska förhållanden. Vidare har en tidtabell fastställts för samtliga byar som måste flytta. Ansträngningar har dessutom gjorts för att förbättra informationen till de berörda befolkningsgrupperna. Det är dock inte tillräckligt att banken ställer hårda krav för sin medverkan. Erfarenheten visar att efterlevnaden av dessa krav kontinuerligt måste följas upp och övervakas. Direktkontakter med de berörda befolkningsgrupperna är ett nödvändigt inslag i denna uppföljning. Oberoende miljöorganisationer har också en central roll i detta arbete. En annan viktig funktion som miljöorganisationerna har är att fästa i-ländernas uppmärksamhet på de problem som den här typen av projekt för med sig. Knappast något utvecklingsprojekt i Indien har utsatts för en så noggrann granskning som Narmadaprojektet. Såväl banken som de indiska myndigheterna har utrett ett stort antal tänkbara alternativ till det nuvarande projektet. Det har i debatten hävdats att mindre dammar skulle vara mera kostnadseffektiva och att de dessutom skulle innebära mindre ingrepp i miljön. Jag delar uppfattningen att småskaliga projekt kan ha många fördelar, inte minst genom att sådana lösningar ofta erbjuder en större flexibilitet. Det finns dock ingen given regel som säger att småskaliga alternativ alltid är att föredra. En lösning med enbart små dammar skulle i det här fallet innebära att betydligt större landområden sättes under vatten jämfört med den nu aktuella dammen. Kostnaderna skulle dessutom bli höga. Det är riktigt, som Ragnhild Pohanka påpekar, att bevattningsprojekt kan få effekter i form av försumpning och marknadsförstöring om vattnet i kanalerna blir stillastående eller om alltför stora mängder släpps på. Tidigare erfarenheter har dock tagits till vara i Narmadaprojektet. Särskild omsorg har ägnats åt dessa problem då bevattningskanalerna har konstruerats. Bl.a. kommer pumpanläggningar att installeras för att hindra att vattnet står stilla. På initiativ av flera länder, däribland Sverige, har en oberoende grupp av personer tillsatts för att följa upp miljöeffekterna och de frågor som är knutna till folkomflyttningarna. Gruppen kommer att resa runt i området och tala med såväl myndigheter som representanter för lokalbefolkningen. Man kommer även att ta direkt kontakt med berörda människor. Gruppens arbete beräknas vara klart i januari 1992. Beslut om eventuella åtgärder med anledning av gruppens rapport kommer att fattas av bankens chef eller av dess styrelse. Herr talman! Narmadaprojektet är ett omfattande och komplicerat projekt med konsekvenser för tiotals miljoner människor i Indien. Det har också blivit Världsbankens mest kontroversiella projekt. I syfte att ge riksdagens ledamöter och andra intresserade tillfälle att bättre orientera sig om projektet och Världsbankens roll i det sammanhanget avser finansdepartementet att bjuda in representanter för banken till Sverige vid en lämplig tidpunkt. Det är min avsikt att särskilt inbjuda Viola Claesson och Ragnhild Pohanka till denna sammankomst.

Herr talman! Jag ber att få tacka Allan Larsson för svaret. Jag vill också tacka för den särskilda inbjudan som Allan Larsson kom med i slutet av sitt inlägg här. Under många år har mitt parti, vänsterpartiet, kritiserat Världsbanken och det svenska engagemanget i fråga om denna. Vi har inte varit ensamma om att framföra denna kritik. Bankens finansiering av miljökatastrofer, folkförflyttningar, sterilisering och andra förödande former av ''bistånd'' har utsatts för en omfattande internationell kritik. Finansministern har en helt annan uppfattning om Världsbanken. Han säger kategoriskt i sitt svar att syftet med bankens insatser är ''att långsiktigt höja levnadsstandarden för de fattigaste befolkningsgrupperna'' i olika låntagarländer. Allan Larsson säger t.o.m. att Narmadaprojektet bidrar till att så här höga syften kan förverkligas. Men är det inte så, Allan Larsson, att det råder en skriande brist på samstämmighet mellan Världsbankens skrivna policy och det som sker i praktiken? Vad och vem är det som styr denna praktik? Jo, bl.a. USA med sitt 60-procentiga inflytande över Världsbankens beslut. Utifrån denna maktposition kräver nu USA en kursändring för att Världsbankens utlåning i högre grad skall styras till den privata sektorn. Det innebär i klartext att USA agerar för att påskynda den privatisering av ekonomierna som inletts i Östeuropa och i många länder i tredje världen. Finansministern visar i sitt svar att han trots allt inser att Narmadaprojektet får negativa följder för många människor i Indien. Men det som dominerar svaret är en mycket glättad och friserad bild av projektet. Där finns dessutom direkt felaktiga uppgifter som Allan Larsson måste rätta till. I anslutning till beskrivningen om kompensation till dem som drabbas av dammbygget påstår finansministern att det skulle ha fastställts en tidtabell för samtliga de byar som måste flytta. Detta är ju osanning, Allan Larsson! Det finns tillräckligt många grupper och människor som arbetar både i Sverige och internationellt och som har utomordentligt goda och direkta kontakter, bl.a. med Washington, som kan få bekräftat eller dementerat uppgifter som handlar bl.a. om Narmadaprojektet. Alla uppgifter som jag har fått fram säger att den uppgift som Allan Larsson har kommit med inte är sann. De som har erbjudits mark inom nya områden -- det som Allan Larsson benämner som unikt i indiska sammanhang -- utgör till antalet en mikroskopiskt liten skara. Dessutom är den mark som har erbjudits dessa människor som har drabbats så hårt oanvändbar. Det går inte att bruka marken. Det är t.ex. bergsmarker eller mark som redan används av andra grupper och individer. Var skall de ta vägen? Det finns ytterligare en fråga som jag vill ta upp. En uppgift i interpellationssvaret säger att lån har tidigare begärts av Indien till den andra av de två större dammar som planeras, den s.k. Narmada Sagar-dammen. Många har undrat, Allan Larsson, vilket ståndpunkt Världsbanken skall inta -- om lånet skall beviljas eller ej. Nu säger Allan Larsson att Världsbanken har beslutat att för närvarande inte gå vidare med detta projekt. Jag har försökt att få även denna uppgift bekräftad. Så sent som för en timme sedan när jag hade kontakter i detta ärende fick jag en helt annan uppgift, dvs. att Världsbanken inte har sagt något i denna fråga än. Jag säger inte att uppgiften är felaktig, men jag skulle gärna vilja veta av Allan Larsson exakt när Världsbanken fattade detta beslut. I samband med detta säger Allan Larsson att 150 miljoner dollar har beviljats. Det är ett särskilt och extra lån för utveckling av jordbruket i Narmadadalen. Det låter också bra. Pengarna skulle bl.a. användas till trädplantering för att förhindra jorderosion. Men än så länge lär det bara finnas en skiss över projektet och då endast över de områden som skulle bli aktuella för trädplantering. Den uppgift som jag har fått säger att de områden som har angetts i skissen är också sådana områden där människor tvingas flytta. Det skulle bli fråga om ännu större tvångsförflyttningar på grund av de nya 150 miljonerna. Jag skulle gärna vilja att Allan Larsson kommenterar detta också. Herr talman! Jag tar övriga frågor i mitt nästa inlägg. Men jag vill tala om att vänsterpartiet har agerat mer konkret när det gäller Världsbanksgruppen genom att kräva att Sverige skall verka för att offentlighetsprincipen införs. Det är nästan stört omöjligt att få reda på hur var och en röstar osv. i dessa sammanhang. Det tror jag Allan Larsson håller med om.

Herr talman! Jag får tacka för svaret och den fina inbjudan. Jag hoppas att det blir verklighet att vi kan få ställa frågor direkt till Allan Larsson. Det har hänt så mycket i Indien, och det händer saker hela tiden. Där finns 850 miljoner människor, och vi har nyss blivit påminda om genom mordet på Rajiv Gandhi vilken dynamisk situation som råder i landet. Ca 150 000 hektar skogar kommer att dränkas av dammarna. Naturliga skogar som har funnits i miljontals år kan inte ersättas av nya skogar. Skogen består inte bara av träd. Hela faunan och floran med alla dess varierade trädarter utgör skogen. Nyplanterade skogar är mera ekonomiskt än ekologiskt anpassade med nya trädarter, som kanske ej inte ens passar i trakten. Inga studier har utförts som uppskattar dimensionen av dessa förluster. Indira, och Sardar Sarovar kommer att dränka ca 56 000 hektar åkerjord. Denna jord är nästan helt och hållet resultatet av flodens slam och är därför extremt bördig, varför vattnet från dammen endast kommer att användas för att bevattna mindre bördiga jordar. Hela projektet med två mycket stora, 30 stora och 3 000 små dammar ger endast 600--1 000 MW. Energitillförseln enligt de siffror jag har fått fram är inte speciellt stor. Behövs verkligen dammarna? Nej, vissa forskare anser inte detta. På grund av skogsskövlingen har floden nästan torkat ut mellan monsunregnen, och den kraftiga erosionen minskar den bördiga jorden varje år. Sedan 1859, när engelsmannen slaktade ut djuren och man började använda ved som bränsle i stället för dynga, har skogsskövlingen förändrat klimatet och jorden. Då var floderna fyllda året runt och två till tio fot djupa. Skogsplanteringar skulle kunna förändra fuktförhållanden och bördigheten. Dammar som ger energiproduktion och bevattning betyder försumpning, försaltning och hemlösa människor. Man vill åstadkomma dricksvatten, elenergi och bevattning. 120 000 hektar mark hotas av försumpning. På grund av att de två stora dammarna byggs behöver 270 000 människor förflyttas. Här finns olika siffror, men dessa siffror är väl underbyggda. Samtidigt får man vatten för 131 städer och 4 720 byar enligt beräkningarna. Jag har också andra siffror. Den sammanlagda folkomflyttningen rör över 1 miljon människor om hela projektet genomförs. Det blir så många negativa konsekvenser av sådana dammbyggen. I t.ex. Brasilien har skogsavverkningar och dammbyggen katastrofalt skövlat naturen. Indianer vädjar om upphävande av tidigare givna lån från Världsbanken för dammbyggena. Tusentals kvadratkilometer skog har skövlats. Världsbanken har satsat 3 miljarder där. Vidare finns GAP i Turkiet. Världsbanken är inte inblandad där. Men det är ett projekt där det finns stora bevattningsanläggningar, och det gör att Syrien och Irak får mindre mängder vatten från Eufrat och Tigris. Vatten är viktigare än olja i dessa områden. Bevattningen av bomullsfälten runt Aralsjön från de floder som flyter dit har nästan tömt den stora sjön. Det blir döda saltöknar. Assuandammen har bl.a. förstört Nilens delta, och vattnet tas inte till vara utan avdunstar. Kotmale på Sri Lanka har mest gött multinationella bolag. Frank Vogl i Världsbanken säger att kraven på förändringar i ekonomin har ofta drabbat de allra fattigaste. Han säger att trots nya hänsyn till miljö och människor innebär det inte att vi skall välja den lätta vägen och sluta engagera oss i utvecklingsprojekt som innebär miljörisker. Av en artikel i DN den 26 april framgår det att man från G 7-mötet i Washington givit uttryck för att man hellre vill titta på ekonomin än på miljön och sociala frågor. Narmadas bönder säger som våra norrländska bönder: ''Vi flytt int''. Vi vill inte flytta, och vi vill inte lämna fruktbart land. Det är regeringen som tvingar. Så säger en bonde vid namn Muhammed Varför inte försöka med en mera småskalig inriktning i stället för att stödja dessa stora projekt? I början av svaret finns det några motsägande meningar. Där står ''- - att långsiktigt höja levnadsstandarden för de fattigaste befolkningsgrupperna''. Senare kommer det en för mig motsägande mening: ''Ett projekt av den typ som det här är fråga om får med nödvändighet även negativa effekter för många människor.'' Det gäller då just de fattigaste. De får inte alls den jord de har blivit lovade, och de får framför allt sämre jord. De får dessutom ibland bara pengar som ersättning för jorden. Vad skall de med pengar till när de inte kan köpa jord? Det finns bara en medlem från Norden i Världsbankens styrelse. Påverkan tillsammans med de övriga nordiska länderna är minimal. Jag tror inte att vi kan påverka så mycket, men vi kan säga ifrån.

Herr talman! Jag hoppas verkligen att de uppgifter som Allan Larsson har fått från ansvariga tjänstemän och de bästa tänkbara källor i Världsbanken är riktiga. Det vore ju mycket anmärkningsvärt om sådana tjänstemän skulle ljuga det svenska finansdepartementet rakt i ansiktet; jag hoppas alltså att det inte har hänt. Men jag har en del andra kommentarer. Jag tror inte att vi här i en kort interpellationsdebatt exakt kan reda ut allt detta som har med Narmadaprojektet att göra, alla komplikationer och den förödelse som vi också befarar, vi som har engagerat oss i den här frågan. Jag vill berätta för Allan Larsson att riksdagsledamöter från de flesta partier helt nyligen här i riksdagshuset har haft ett seminarium om Narmada-projektet. Vi hade indiska gäster som är engagerade internationellt och i Indien för att försöka rädda det som räddas kan och för att försöka få både Världsbanken och ansvariga i Indien på andra, bättre och miljövänligare tankar. Detta seminarium, som var arrangerat i riksdagshuset, har fått den trevliga fortsättningen att inte mindre än 128 riksdagsledamöter har undertecknat en ganska skarpt formulerad skrivelse, som har sänts till Världsbankschefen och som tar upp bl.a. några av de saker som Ragnhild Pohanka och jag har aktualiserat här i debatten. Vi hoppas att vi får ett svar från Världsbankschefen, och får vi inte det så kanske vi får tillfälle att så småningom ställa frågor vid ett sammanträffande, som vi har fått en inbjudan till. För att travestera vad Georg Andersson sade i en debatt häromkvällen, skulle jag vilja säga att aldrig kunde jag dröma om att jag skulle få stå här och debattera ett internationelt miljöprojekt med finansminister Allan Larsson. Det är, tror jag, inte bara första utan definitivt också sista gången som jag har den möjlighet här från talarstolen. Men under den lilla tid som är kvar på det här riksmötet vill jag försöka påverka Allan Larsson att verkligen ta upp ett resonemang när det gäller USAs inflytande. Håkan från finansdepartementet, som var med på det seminarium vi hade i riksdagshuset, var en av dem som öppet erkände att USA har en klar dominans i Världsbanken. Om det nu dessutom är så att man har en ny inriktning mot ännu större privatisering när det gäller projekten, så menar jag att vi är verkligt illa ute. Jag vill gärna ha en kommentar till detta.

Herr talman! Jag vill fortsätta där jag slutade. Man kan inte diktera för Världsbanken, men man kan avstå från att låna pengar till och delta i verksamheten. Oberoende miljöorganisationer har också en central roll i detta arbete, säger finansministern. Men de är ju till allra största delen motståndare till det här projektet. Jag tycker att det bra om man talar med dem. Det är klart att man har granskat det här projektet noga. Det är ju det största projektet någonsin i världen. Att det blir markförstöring endast om vattnet i kanalerna är stillastående -- det stämmer inte. Avdunstningen är så kraftig i det här klimatet att det endast hjälper marginellt om man ser till att vattnet är i rörelse. Det är alltså helt klart att detta är ett kontroversiellt projekt, och det beror delvis på att det är så stort. De 150 miljoner dollar som man nu tillskjuter ytterligare är endast dåliga restaureringspengar. Tänk om Narmada-projektets samlade pengar skulle användas för att restaurera Indiens skogar! Nu är 7 % av Indiens mark täckt av skogar, och det skulle behövas 40 % för att det skulle vara ekologisk balans. Miljökonsekvensbeskrivningar -- ja, de finns i de bevattningsprojekt som jag nämnde i mitt första anförande. Det gäller Brasilien, Assuandammen, Aralsjön och GAP i Turkiet. Det är 100 anställda -- jag tror att det var 65 från början -- som drunknar i byråkratin. Enligt vad jag har hört direkt från dem upplever de sig inte kunna förhindra att bl.a. sådana här projekt blir miljöskadliga. Många av dem som demonstrerar drabbas hårt av detta projekt. En stor del av dem hör till grupperna stamfolk och fattiga jordbrukare -- de mest utsatta grupperna i Indien. Det finns ännu inga realistiska planer för hur alla dessa människor skall kunna återbosättas och ersättas. Indien är ju ett oerhört tättbefolkat land. Dessutom tror man inte alls, enligt andra utredningar, att det blir möjligt att klara av dessa stora bevattningsprojekt. Vattnet kommer bara att räcka till att bevattna 20--30 % av den planerade ytan. Det är i och för sig stora områden, men det är ganska otillräckligt. USA vill att Världsbanken på sikt skall kunna ge lån till privata företag. Det kan dock inte ske utan en stadgeändring, vilket knappast lär bli aktuellt förrän det åter blir dags att utöka Världsbankens kapitalbas om några år. Så står det i en artikel i Dagens Nyheter. Detta förskräcker ju litet. Om Världsbanken delar ut lån till privata företag på den här nivån, kan man då se till att de får den miljöinriktning och sociala inriktning som behövs? Här mister Världsbanken även sin nya miljöprofil -- att kunna påverka.

Herr talman! Viola Claesson tyckte det var ovanligt att föra en miljödebatt med finansministern. Hon sade att det här skulle vara sista gången. Jag hoppas att Viola Claesson återkommer i diskussionen runt Världsbanken och dess insatser på miljöområdet. Jag tänker fortsätta att svara på frågor om detta ämne. Det är nämligen så att Världsbanken är mitt ansvarsområde inom regeringen och jag följer den med stort intresse. Dessutom är jag intresserad av miljöfrågor. Om Viola Claesson läser kompletteringspropositionen och budgetpropositionen noga framgår det av dem att den ekonomiska politiken består av vissa viktiga fundament. Ett av dessa är samspelet mellan ekonomi och ekologi. Jag har ett intresse för de här frågorna. Ta det inte som något unikt och ovanligt, utan som ett uttryck för vikten av att se till att både ekonomi och ekologi fungerar tillsammans. Det är naturligtvis riktigt att USA har ett större inflytande än Sverige i den här institutionen, som i många andra. Jag vill ändå hävda att Sverige och Norden spelar en viktig roll. Vi har kunnat föra fram och få gehör för sådana synpunkter som vi har talat om och som gäller fördelning, miljö m.m. Får jag också tillägga några mer allmänna synpunkter om projektet som sådant. Indien är ju, som redan sagts, ett av världens fattigaste länder. Behovet av utveckling är därför mycket stort. Bristen på energi är en svår restriktion för Indiens möjligheter att utveckla sin ekonomi. Energin behövs både för att utveckla industrin och för att åstadkomma förbättringar av utbildning och hälsovård. Det betyder mycket för verksamheten vid skolor och sjukhus att ha säker tillgång till energi. En stor del av den energi som kommer att produceras i Narmada kommer att gå till industrin. Utvecklingen av industrin är nödvändig för att kunna skapa nya ekonomiska resurser som kan användas till insatser mot fattigdomen. Det innebär också att sysselsättningsmöjligheter skapas för breda befolkningsgrupper. Det är det effektivaste sättet att bekämpa fattigdomen. För levandsnivån på landsbygden spelar utvecklingen av jordbruket en nyckelroll. En stark tillväxt i jordbrukssektorn innebär också större möjligheter att minska den utbredda fattigdomen. Det beräknas att omkring 2,5 milj. människor inom det område som berörs av Narmadaprojektet lever i fattigdom. Det innebär att de har mindre än 370 dollar per år att leva på. Livsmedelsproduktionen i Indien har under de senaste decennierna ökat med i genomsnitt 2,5 % per år. För att man på allvar skall kunna åtgärda fattigdomsproblemen krävs, enligt Världsbankens bedömningar, att produktionen ökar med 3 %, eller helst 3,5 %, per år. För att åstadkomma detta måste alla möjligheter till förbättrad bevattning utnyttjas. Det gäller såväl utbyggnad av nya bevattningssystem som förbättringar av de existerande. Det finns, som har framgått både av min redovisning och av de synpunkter som kommit fram i interpellationerna, skäl som talar för och emot Narmada-projektet. Min uppfattning är att de fördelar som jag har redovisat är så betydande att de trots allt uppväger nackdelarna. Därför kan jag inte ansluta mig till den uppfattning som säger att Världsbanken bör dra sig ur Narmada-projektet.

Herr talman! Allan Larsson, jag tror inte att det blir en debatt från den här talarstolen. Jag hoppas att det kan bli i andra sammanhang. Man kan debattera i många olika fora. Allan Larsson säger, och det låter så klart och tydligt, att regeringen och Allan Larsson har visat vilken policy de har. Det skulle handla om att ekonomi och ekologi är lika viktigt. Jag skulle önska att vi fick en extra debatt direkt efter denna för att diskutera svenska förhållanden. Jag kan visserligen säga att det är en policy om man tittar i olika dokument, men, Allan Larsson, inte i praktiken. Det är det stora bekymret. Jag tror att man mycket mer än vad som har skett hittills i alla sådana här debatter, också i de ekonomiska debatterna, skall diskutera den kvalitativa tillväxten som också kan göra ett land rikt, och inte enbart den kvantitativa, som t.ex. höjer den ekonomiska tillväxten och visar ''bättre'' BNP siffror om t.ex. bilismen och trafikolyckorna ökar. Nu skulle vi ju tala om Narmada-projektet. Allan Larsson tillstår här att det finns argument både för och emot. Allan Larsson tycker att fördelarna överväger och att Världsbanken därför bör fortsätta sitt engagemang. Men det är ju så, och det tycker jag att både Ragnhild Pohanka och jag har försökt att visa här, att om man skall våga påstå att Världsbankens engagemang skall fortsätta därför att fördelarna överväger, kan man inte bara utgå ifrån en skriven policy, utan man får se på vad som har skett hittills och om detta ger belägg för att man tänker använda denna policy i praktiken. Det är oerhört viktigt. Världsbanken ställer utifrån denna nya policy, som låter mycket bra och som Allan Larsson har redovisat, krav på att Indien både centralt och delstatsmässigt skall uppfylla vissa villkor i Narmada-projektet. Samtidigt har Världsbanken haft fyra olika s.k. dead-lines. Man har sett från Världsbankens sida skjutit framför sig de fastställda tidpunkter då villkoren skulle vara tillgodosedda. Detta är också en uppgift som jag har kontrollerat senast i dag. Så sent som förra året, dvs. när Världsbankens senaste policy fastställdes, sköt man återigen upp ett sådant här beslut och lät Indien vänta med att uppfylla villkoren.

Fru talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att bevara och förbättra kvaliteten på barnhälsovården i Sverige och vilka omedelbara åtgärder regeringen är beredd att vidta för att garantera flyktingbarn deras rätt till hälso och sjukvård. Förutsättningarna för arbetet inom barnhälsovården har under senare år förändrats. Primärvården har byggts ut och mödra och barnhälsovården har delvis integrerats däri. Antalet födda barn i Sverige har ökat liksom antalet barn med invandrar och flyktingbakgrund, vilket ökat barnhälsovårdens arbetsbörda. Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och beskriva de förändringar som har skett under senare år bl.a. vad gäller barnhälsovårdens integrering i primärvården och därvid särskilt beskriva effekterna därav. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 1992. I uppdraget ingår att beskriva rådande organisationsstrukturer och vilka resurser bara hälsovården förfogar över i olika delar av landet. I uppdraget ingår också att redovisa utveckling, omfattning och innehåll av den del av föräldrautbildningen som är kopplad till barnhälsovården. Barnhälsovårdens samverkan med andra verksamheter som arbetar med frågor som rör barn t.ex. inom socialtjänstens individ och familjeomsorg, barnomsorgen, barnkliniker, barnhabilitering och barn och ungdomspsykiatrin, skall också redovisas. För att skapa förutsättningar för en mer systematisk utvärdering av den förebyggande barnhälsovårdens insatser krävs ett utvecklingsarbete både vad avser de mål som bör vara utgångspunkt för insatserna och vad avser tekniken för utvärderingen. I uppdraget ingår att socialstyrelsen bör påbörja ett sådant arbete. När socialstyrelsen har redovisat uppdraget kommer underlag att finnas för ställningstagande till om särskilda åtgärder behöver vidtas för att tillförsäkra alla barn i landet en god barnhälsovård. Vad gäller frågan om flyktingbarnens tillgång till hälso och sjukvård har denna fråga liksom andra frågor som rör flyktingbarnens situation nyligen utretts av socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Uppdraget redovisades för regeringen den 13 maj i år. Den rapport av Anders Hjern, som Ingrid Ronne-Björkqvist hänvisar till, utgör en av tio underlagsrapporter vid sidan av huvudrapporten inom ramen för uppdraget. Socialstyrelsen anser det angeläget att flyktingbarnens hälsoläge, sociala situation och utveckling samt samhällets insatser för dessa barn och deras familjer följs upp mera ingående än hittills. Statens invandrarverk har inlett ett uppföljningsprogram bl.a. med syfte att fortlöpande sammanställa och analysera resultaten av de hälsoundersökningar som erbjuds samtliga asylsökande och flyktingar i förläggningssystemet. Behovet av aktuellt underlag för planering av hälso och sjukvårdsinsatser för olika grupper av flyktingbarn kommer därmed att kunna tillgodoses bättre än tidigare. Socialstyrelsen har också i den folkhälsorapport som nyligen överlämnats till regeringen belyst situationen för invandrar och flyktingbarn. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att uppmärksamma invandrar och flyktingbarns hälsoläge liksom olika tecken på att invandrare utsätts för större hälsorisker än andra. Jag har noterat att det i nämnda underlagsrapport angetts som tveksamt om de svenska reglerna för hälso och sjukvård för asylsökande uppfyller förpliktelserna enligt FNs konvention om barnets rättigheter, som Sverige ratificerat. I detta sammanhang kan jag nämna att regeringen tillsatt en interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att följa tillämpningen och genomförandet av konventionen i Sverige. I regeringskansliet kommer vi nu att ingående studera och överväga socialstyrelsens redovisning och förslag.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Vi hade senast en debatt om barnhälsovården här i kammaren för ett halvår sedan. Då talade vi bl.a. om den pågående nedrustningen. Det föds ju 30 % fler barn i dag än för tio år sedan, och det har blivit färre barnläkare per antal barn. De ersätts med distriktsläkare, och barnsjuksköterskorna ersätts med distriktssköterskor, som får allt mindre tid för barnhälsovård på grund av att bl.a. hemsjukvården tar så mycket tid i anspråk för dem. De får ofta inte tid med t.ex. barnolycksfallsprofylax och föräldrautbildning. Vid debatten för ett halvår sedan var vi överens om att de i svaret nämnda förändringarna var på gång. Statsrådet meddelade också att en kartläggning av barnhälsovården skulle ske. Det är bra att socialstyrelsen nu har fått detta uppdrag, även om det är beklagligt att det har tagit ett halvår att formulera uppdraget till socialstyrelsen på en A4 sida. Det är litet onödig tidsspillan. Jag tycker det är synd att det i uppdraget inte anges att samverkan bör ske också med skolan och skolhälsovården. Jag tror nämligen att man i framtiden måste samordna skolhälsovård och barnhälsovård under samma huvudman för att kunna erbjuda läkare, sköterskor och skolpsykologer gedigen barnkunskap. Det är också viktigt att ha samma tillsynsmyndighet. Det är inte är rimligt att skolverket skall vara tillsynsmyndighet för förebyggande hälsovård och sjukvård. Det bör alltså ske en överföring till socialstyrelsen. När det gäller flyktingbarnens hälsovård behövs inget ytterligare underlag. Där är det dags att skrida till verket. Redan för fyra år sedan slog Rädda barnen fast med stor skärpa i samband med sin konferens de missförhållanden som nu har framkommit i socialstyrelsens rapport. H Gustafsson och professor Tor Lindberg i en debattartikel att Barnläkarföreningen hade påtalat bristerna till regeringen och socialstyrelsen. De säger att läkarundersökning av flyktingbarnen ibland görs av tillfälligt inhyrda läkare utan någon som helst erfarenhet av arbete med barn. Inte heller förläggningens sjuksköterska har alltid kunskaper om barnhälsovård, säger de. Vidare säger de så här: ''All annan barnhälsovård i landet är föremål för landstingens och dess barnhälsovårdsöverläkares insyn och kontroll -- så icke den hälso och sjukvård som sker i invandrarverkets regi. En undermålig vård kan därför bedrivas under lång tid utan att detta upptäcks.''. De avslutar artikeln med att säga att det inte händer någonting. ''Jo, sammanträden hålls, utredning pågår, utbildning planeras. Men åren går och under tiden far alltför många barn illa mitt i det tigande svenska samhället,'' säger de. Vidare framhåller de: ''Vår läkaretik säger oss att alla barn vi möter ska ha samma rättigheter, ja att de barn som har de största behoven ska hjälpas först. När det samhälle som vi tillhör i praktiken följer helt andra principer, fyller det oss med sorg och vrede.'' Året därpå kom socialstyrelsens rapport om flyktingbarnens behov av stödinsatser, och där påtalas på nytt bristerna i hälsokontroller. I år har en rapport om hälsan hos barn i Sverige kommit, och i den talar man om det bedrövliga psykiska hälsotillståndet hos flyktingbarn som har varit utsatta för våld, tortyr, förluster av anhöriga och exploatering. Det är en oerhört skrämmande läsning som bygger på undersökningar som har gjorts i Malmö, Stockholm, Värmland, Landskrona och Lycksele. I förra veckan kom likadana larmrapporter från Alvesta. Jag vill alltså betona att det inte behövs något mer underlag utan att det nu är dags att skrida till handling. Detta gäller inte minst sedan Anders Hjern har lämnat in sin rapport, i vilken det påvisas att flyktingbarn fortfarande förvägras barnhälsovård på många håll i vårt land och att barn t.o.m. skickas tillbaka efter flera månader i Sverige utan att ens ha fått vaccinationer mot de vanligaste barnsjukdomarna. Detta är en oerhörd skandal. Barnläkarförbundet förmodligen på direkten skulle kunna tala om hur detta skall gå till. De har nämligen nu i många år kämpat för detta, och de är därför beredda att snabbt plocka in dessa barn i en fungerande barnhälsovård under ledning av personal med barnkompetens.

Fru talman! I dag talar man om arbetsmiljö i vid omfattning. Tidigare kallades det arbetarskydd. Det har vuxit fram genom ett omfattande partssamarbete på arbetsmarknaden och reglerats i avtal. Svensk lagstiftning har sedan i stort sett kodifierat och stadfäst. Statens roll har gällt tillsynen. Den intensiva industrialiseringsperioden präglade systemets uppbyggnad. Men i dag har arbetsmarknaden förändrats. Närmare 80 % av alla anställda återfinns inom tjänstesektorn. Denna utveckling kommer att fortsätta under 90-talet. Det innebär en förskjutning också av arbetsmiljöproblemen. Därtill kommer att andelen kvinnor på arbetsmarknaden markant har ökat och därmed fäst vår uppmärksamhet på mänskligt destruktiva arbetsmoment som kräver åtskilligt förändringsarbete och nytänkande. En omfattande organisation och rättslig reglering har tillskapats under årens lopp. Det finns omkring 15 000 anställda som arbetar med olika former av utåtriktad arbetsmiljöverksamhet. De statliga bidragen är i dag uppe i över 5 miljarder kronor per år, och det finns ca 100 000 aktiva skyddsombud på våra arbetsplatser. Dagens betänkande är resultatet av regeringens proposition om arbetsmiljö och rehabilitering och mer än 100 motionsyrkanden i anslutning härtill. Arbetsmiljöbrott behandlas liksom arbetslivsfond och företagshälsovård. Fru talman! Vad företagshälsovårdens framtida utformning angår anser moderata samlingspartiet att verksamheten nu är väletablerad. Det är därför hög tid att regering och riksdag myndigförklarar företagen och parterna på detta område. Arbetsgivarna har nu klart uttalat ålagts ansvaret för de anställdas hälsa. Det gäller både förebyggande och fortlöpande hälsovård, och det gäller rehabilitering. Enligt vårt förmenande är inslaget av sjukvård ofrånkomligt i denna bild och därmed också förekomsten av kompetent sjukvårdspersonal. Arbetsplatserna är olika. Branscherna likaså. De anställdas prioriteringar ävenledes. För att företagshälsovården skall fungera effektivt måste den anpassas till den plats och de människor som den skall betjäna. Det innebär att man lokalt inom det egna företaget beslutar om utformningen. Vi kan inte med politiska beslut förutse och täcka in de skiftande behov som föreligger. Lokala lösningar är alltså viktiga. Fru talman! Därför är det också naturligt att finansieringen i fortsättningen sker direkt i företaget. Pengarna skall inte längre drivas in i form av avgifter, för att därpå i en kringgående rörelse passera statsmakten plus en speciell byråkrati, upprättad för ändamålet, och till sist partiellt återvända till företaget, nu i form av bidrag. Närhetsprincipen förutsätter att pengarna anvisas direkt på arbetsplatsen och används på det sätt som arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om. På så vis kan vi få en företagshälsovård som de berörda är nöjda med. Är de det inte, kan de själva ändra den till det bättre. Vi moderater anser också att sjukvårdande inslag måste tillåtas. Det är omotiverat att skicka i väg de anställda till den offentliga sjukvården i vissa fall och på så vis sätta upp en rågång mellan hälsovård och sjukvård. För att företagshälsovården skall kunna sätta människan i behandlingscentrum, måste helhetssynen finnas. En god kännedom om patientens förhållanden och s.k. hälsoprofil, som kan vara en sjukdomsbild, är själva förutsättningen för att kunna sätta in den rätta hjälpen -- i rätt tid därtill. Många av remissinstanserna framhöll just vikten av sjukvårdsinslaget som kunskapskälla också i det förebyggande arbetet. Fru talman! Med vår modell får företagen och parterna själva bestämma allt detta. Med vår modell finns det heller ingen anledning för riksdagen att avskaffa patientavgifterna. Med vår modell behöver riksdagen vare sig inrätta eller finansiera ett centralt organ för företagshälsovården. Vi överlåter även det beslutet åt alla de människor som berörs. Vill de ha ett centralt organ, inrättar de själva ett sådant. Fru talman! Från en ny modell för företagshälsovården, som myndigförklarar den, vill jag ta steget över till arbetslivsfonden. Vi moderater har aldrig velat ha den och har inte haft anledning att ändra uppfattning om den. Däremot har vi samma uppfattning som de övriga partierna om behovet av en mångfald insatser på miljöområdet i arbetslivet. Även denna fråga är nämligen en finansieringsfråga och en förtroendefråga. Det gäller politikernas förtroende för företagen och dessas insatser på arbetsmiljöområdet. Det finns ju en lag som ålägger arbetsgivaren ansvaret för nödvändiga arbetsmiljöförbättringar. Med arbetslivsfonden införde politikerna en påbyggnad med ytterligare en fond. Till fonden tvingades företagen betala in pengar. I nästa steg skall samma företag ansöka hos fonden om pengar till arbetsmiljöförbättrande insatser. Pengarna finansierar under rundgången en administration. Om den inte skulle betalas hade även de pengarna kunnat användas till arbetsmiljöförbättrande insatser. Detsamma gäller de pengar som företagen i dag lägger ned på att upprätta ansökningshandlingar och beskrivningar på olika arbetsmiljöprojekt. Om de får avslag av den regionala fonden på ett projekt som de själva funnit mycket behjärtansvärt kan de emellertid inte besvära sig. De måste finna sig i enskilda tjänstemäns och den partsammansatta styrelsens tyckande. Ty hur avgör man att de insatser man ''belönar'' inte skulle ha kommit till stånd på annat sätt än just genom fonden? Bidrag skall ju lämnas endast för sådana åtgärder som företagen inte är skyldiga att vidta enligt lag eller författning. Enligt lagen är ju arbetsgivaren skyldig att ''vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.'' Fru talman! Vi moderater ifrågasätter alltså inte att insatser skall göras på arbetsmiljöområdet. Vi är lika intresserade av detta verksamhetsfält som någon annan. Men vi anser att alla insatser skall ske långsiktigt och effektivt. Det är inte effektivt att först ta pengarna från företagen och sedan godtyckligt dela ut delar av dem igen. Arbetslivsfondens historia är också den, att först producerades ett socialdemokratiskt vallöfte om att åtgärda de 400 000 farligaste jobben, och sedan hade regeringen av helt andra skäl behov av en konjunkturregulator och konsumtionsindragning. Då beslutade man om en temporär ytterligare beskattning av arbetsgivarna. De indrivna drygt 10 miljarderna har nu vuxit till ca 15. När de planerade fem åren har gått skall miljarderna ha fördelats. Då först kan vi avläsa det meningsfulla i att frånta företagen de pengar som de eljest hade kunnat använda direkt i sitt arbetsmiljöarbete -- utan att först be om lov hos politikerna. Statskontoret har för övrigt också kritiserat det komplexa system som innebär att flera finansieringskällor förekommer vid sidan av varandra. De ger stöd till delvis likartade ändamål. Det förekommer klara överlappningar. Den nya arbetslivsfonden kommer alltså in på projekt som också kan ges stöd via arbetsmiljöfonden eller förnyelsefonderna -- just när det gäller arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Det föreligger alltså oklara ansvarsgränser mellan aktörerna. Det innebär också en förbryllande svåröverskådlighet för bidragsmottagarna. Härtill kan läggas att administrativa resurser att fördela pengarna dubbleras. Det rör sig om kostnader på omkring 45 milj.kr. Statskontoret pekar också på en förklaring till mångfalden av finansieringskällor på just det här området. Statsmakterna vill skapa konjunkturregulatorer och drar då in medel från företagen. Statskontorets konklusion är att antalet fonder och fondaktörer bör minskas radikalt. Precis detta har moderata samlingspartiet också föreslagit. Vi anser att fonden är en politisk konstruktion och att pengarna skulle ha givit mer av god arbetsmiljö till de anställdas fromma, om de fått användas direkt. Alltså bör fonden avvecklas. Smidigast sker detta tekniskt genom att pengarna överförs till statskassan och företagen i motsvarande mån gottgörs genom en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Då har först en reducering skett för nödvändiga avvecklingskostnader. Företagen har getts utrymme för miljöinvesteringar till såväl arbetsplatsåtgärder som individinriktade åtgärder. Fru talman! Jag vill avslutningsvis också nämna något om andra delar av den organisation som byggts upp kring arbetsmiljöarbetet. Något nytt har egentligen inte skett på skyddsombudsområdet -- i vilket fall som helst inte av det slag som vi moderater uttalat önskemål om. Systemet med skyddsombud har sin egen historia, och denna har också kommit att prägla systemets utformning. Systemet har utformats utifrån industrins villkor och därmed med hänsyn till de stora industriföretagen och deras kollektivanställda. Det har varit en naturlig utveckling. Men utvecklingen har som nämnts gått vidare. En stor servicesektor med andra och annorlunda behov har vuxit fram. Industrivärlden har förändrats. Det vore underligt om inte lagstiftningen hade behov av anpassning till denna förändrade verklighet. Från moderat håll har vi därför yrkat på detta. Vi föreslår att detta utreds med den målsättningen att förutsättningar skall skapas för en god arbetsmiljö vid alla slags arbetsplatser. Det innebär samtidigt att olika organisatoriska modeller övervägs, belyses och släpps fram. Vi har tidigare också hävdat att systemet med regionala skyddsombud bör utvärderas. Vi vidhåller denna uppfattning. En annan väsentlig del av organisationen på arbetsmiljöområdet är arbetarskyddsstyrelsens förlängda arm, yrkesinspektionen. Vi anser att det är viktigt att inspektionsrollen konkretiseras. Samtidigt är det ofrånkomligt att inspektören med sina kunskaper är en värdefull tillgång för de företag som han eller hon besöker. Rådgivningen ger inte bara viktig information utan skapar också ett betydelsefullt förtroende mellan företag och inspektör. En konkret yrkesroll behöver därför inte betyda en renodlad myndighetsperson. Den praktiska tillämpningen torde bli någon form av tvåstegskommunikation. Fru talman! Det har blivit allt vanligare att tala om psykosociala problem. Häromdagen refererades en undersökning som berättade att nära hälften av alla anställda vantrivs på sitt arbete. Det är givetvis en alarmerande situation men troligen också en komplex, som inte har några lättvindiga förklaringar. I de fall då konflikter uppstår på arbetsplatser mellan olika anställda, vilket också inträffar allt oftare, kan det knappast vara yrkesinspektionens uppgift att medla eller döma. Däremot är det viktigt att inspektören i andra, övergripande bedömningar har kunskaper på detta område. I det nämnda fallet torde arbetsgivaren få ta sitt övergripande ansvar och försöka lösa konflikterna tillsammans med anställda och med eventuell hjälp av företagshälsovården. Fru talman! Med detta har jag berört några av de väsentliga reservationerna, som vi moderater har i detta betänkande. Vi står bakom samtliga, men av praktiska skäl inskränker jag mitt yrkande om bifall till att gälla enbart reservation 33.

Fru talman! Då arbetet är av grundläggande betydelse såväl för den enskilde som för samhället blir arbetsmiljöfrågorna allt viktigare. Uppmärksamheten har mer och mer kommit att riktas mot arbetets innehåll och möjligheter till inflytande över det egna arbetet och den egna arbetssituationen. Trots att klara förbättringar har skett genom åren är problemen fortfarande stora med många arbetsmiljöer. Människor slits ut fysiskt och psykiskt. Många slås ut, klassade som arbetsskadade. Arbetsskadorna medför kostnader för samhället och leder till svåra problem för de enskilda människor som drabbas. Dessa får utstå mycket lidande på grund av de skador de fått, och de påverkas negativt av den isolering som bortovaron från arbetet ofta medför. Det är därför angeläget att på bred front fortsätta de arbetsmiljöförbättrande åtgärderna. Centerpartiet engagerade sig mycket tidigt för miljöfrågorna. På 1940 och 1950-talen var det till stöd för en aktiv lokaliseringspolitik för att forma bättre livsmiljöer, och i början av 1960-talet tog vi exempelvis i en omfattande partimotion ett helt miljöpolitiskt grepp om såväl yttre som inre miljöproblem. Särskilt uppmärksammades i denna motion stress och arbetsmiljöfrågorna. Temat var där att samhället och tekniken måste anpassas efter individens förutsättningar och behov. Det är faktiskt ganska intressant att se -- då man tittar tillbaka -- att denna motion från socialdemokratiskt håll avfärdades med att den inte var mycket att hänga i julgranen. Det är också intressant att Gunnar Hedlund i riksdagsdebatten i december 1962 -- i anledning av att utskottet urkade avslag på motionen -- bl.a. yttrade: Nåja, frågorna i motionen kommer tillbaka. Drar ingen annan försorg om det skall vi i centerpartiet göra det, men jag tror att vi kommer att få hjälp av många andra. Denna motion från 1962 blev upptakten till en mycket intensiv miljöpolitisk offensiv från centern. Efter hand mognade även opinionen i riksdagen, och nu är det många som vill vara med och klä granen. Vi var tidigt ute, och det var trögt i början, men under senare år har det faktiskt hänt en hel del. I dag har vi återigen frågor i riksdagen som rör arbetsmiljön. Nu gäller det bl.a. ändringar i arbetsmiljölagen. Centerpartiet har i det stora hela inte haft några invändningar mot de förslag som lagts fram i propositionen. Villkoren i arbetslivet är ju fortfarande mycket olika, och det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att söka nå förbättringar där sådana bedöms som nödvändiga. I detta betänkande handlar det i stora drag om att lyfta fram de arbetsorganisatoriska och psykosociala arbetsmiljöfaktorerna, som ofta hänger samman med arbetsorganisationen. Det handlar om den enskilde arbetstagarens möjligheter att ta del i utvecklingen av sitt arbete, och det handlar om att vidga arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljöarbetet. Allt detta är viktiga frågor på områden där det behöver ske förbättringar. Jag vill ändå uppehålla mig vid några frågor i betänkandet. Jag vill då särskilt betona kvinnors arbetsmiljöer och arbetsmiljöproblem. Dessa har inte uppmärksammats i lika hög grad som männens. Detta diskuterades här i riksdagen så sent som i förra veckan i samband med debatten om reservationer till det betänkandet betonade vi hur angeläget det är att förbättra just kvinnors arbetsmiljöer. Arbetsmiljökommissionens kartläggning visade ju att de mest utsatta arbetena utförs av kvinnor. Jag vill här säga att det för att förbättra kvinnors arbetsmiljö är viktigt att också ta vara på de möjligheter som nu ges genom arbetslivsfonden. Arbetslivsfondens medel är avsedda för åtgärder inom företagen till gagn för deras anställda. Då är det av stor vikt att fondernas pengar används aktivt för att förbättra kvinnors arbetsliv. Det finns där i dag stora brister. Gustavsson och Marianne Andersson i Vårgårda tas frågan om elöverkänslighet upp. I motionen krävs att forskningen på området skall intensifieras och att någon lämplig instans skall få i uppdrag att utfärda föreskrifter eller allmänna råd om elöverkänslighet. Av betänkandet framgår klart att det här finns olösta frågor. En hearing har varit anordnad där det bl.a. redovisades forskningsresultat och hälsoeffekter. Det anges nu också att ett nytt seminarium skall hållas om ungefär ett år. Vi anser i centern att detta brådskar och att man måste göra något snabbt. Frågan om elöverkänslighet tas faktiskt inte på riktigt allvar, och de drabbade kan få diagnosen psykiska besvär. Det betyder att handläggningen från samhällets sida kan bli godtycklig. Det är alltså viktigt att snabbt ta tag i dessa speciella problem. I reservation 34 har vi tagit upp patientavgifter inom företagshälsovården. I motsats till propositionens förslag anser vi -- det är en gemensam reservation från centern, moderaterna och folkpartiet -- att avgifterna inom företagshälsovården inte skall slopas genom ett beslut i riksdagen. Det är en fråga som i stället bör kunna överlämnas till de berörda intressenterna. I ett särskilt yttrande har vi tagit upp bl.a. introduktion och inskolning av nyanställda. Vi menar att detta är frågor som bör ges hög prioritet både i företagen och vid yrkesinspektionens tillsyn. Framför allt gäller det ungdomar. Arbetsskadorna hos ungdomar fortsätter att öka. 1989 skadades 1 600 ungdomar under 18 år. Det finns statistik som bekräftar att många minderåriga får för kort introduktion. Alltför snabbt lämnas de ensamma i sitt arbete utan att en arbetsledare tar ansvar för inskolningsperioden. Enligt arbetarskyddsstyrelsen sker mer än 10 % av ungdomsolyckorna redan under den första veckan på det nya arbetet. 90 % av alla olyckor bland ungdomar på arbetsplatserna inträffar under sommaren. Oraken är ofta att introduktionen varit bristfällig. Det är inte bara för ungdomar som introduktionen till ett nytt arbete är ofullständig. Även om ungdomar kan anses utgöra en särskilt utsatt grupp krävs det att alla nyanställda erbjuds obligatoriska introduktionsprogram på arbetsplatsen. Vi anser att detta är oerhört viktigt. Horn. Det gäller kravet på en analys av ensamarbetets problem. Detta har vi haft uppe tidigare i anledning av centermotion. Mycket har hänt också på detta område. I betänkandet redovisas det bl.a. att arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter om att omvårdnadsarbete i enskilt hem inte får utföras som ensamarbete om arbetstagaren riskerar att utsättas för våld eller hot. Det är bra. Men det finns fler områden och fler yrkesgrupper. Låt mig peka på t.ex. lantbruket. Tidigare var det ett område med gynnsamma psykosociala förhållanden, men under senare år har det haft en negativ utveckling. Flera faktorer har samverkat till detta. En faktor är den mycket starka förändring som har skett och sker på landsbygden och inom svenskt lantbruk. Lantbruket är i dag ett utpräglat enmansarbete. Känslan av ensamhet och isolering är ganska utbredd. Det sociala nätverket på landsbygden håller i vissa avseenden på att lösas upp, bl.a. beroende på kraftig utglesning. Lönsamheten har försämrats, och oron inför framtiden är i dag stor hos många lantbrukare. Jag tror att det är viktigt att få en analys av de ensamarbetandes situation. Det finns fler grupper än dem jag pekat på. Vi behöver en analys av levnadsförhållanden, psykosocial belastning och hälsa. Fru talman! Jag vill till sist betona att arbetsmiljöfrågorna är viktiga. Även om vi i dag kommer att flytta fram positionerna ytterligare finns det fortfarande saker att göra. Jag har pekat på några saker.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

Fru talman! Vi kan konstatera, och har gjort det flera gånger i kammaren, att ser man internationellt på arbetsmiljöarbetet finner man att Sverige och svensk fackföreningsrörelse befinner sig i främsta ledet i hela världen. Vi är trots detta inte nöjda, eftersom det finns problem ute på arbetsplatserna. Det är emellertid på sin plats att poängtera att det av socialdemokratin och fackföreningsrörelsen har gjorts stora insatser för att det skall bli trygga och bra arbetsplatser i vårt land. Det är nu roligt att se att vi kan flytta fram positionerna ytterligare. Från socialdemokratins och utskottsmajoritetens sida är vi mycket nöjda med den proposition som arbetsmarknadsministern har lagt fram. I det arbetet har arbetsmiljökommissionens slutsatser legat till grund. Vi tillstyrker förslagen i propositionen på alla punkter utom en. Det gäller 500 milj.kr. ur arbetslivsfonden. Vi är övertygade om att propositionen kommer att bli ett alldeles utomordentligt fint instrument för att man skall kunna bygga vidare mot det goda arbetet. Det rör sig inte om de sista förslagen för att förbättra arbetsmiljön, men det är en bra bit på väg. I propositionen tas de saker upp som är så svåra att lösa. Här kan arbetslivsfondens insatser bli betydelsefulla. De arbetsorganisatoriska frågorna har nu mycket stor betydelse. Bl.a. belastningsskadorna är i dag ett av de svåraste gisslen på arbetsplatserna. Även de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna tas upp, vilka också är svåra att hantera. Här betyder de miljarder som finns i arbetslivsfonden enormt mycket för att man skall kunna lösa de här mycket svårlösta problemen. Vidare tas också arbetstagarnas möjligheter att delta i utformningen av sitt eget arbete upp. Detta har kanske varit en av de mest negativa bitarna. I många arbeten har man haft mycket små möjligheter att påverka och utveckla sitt eget arbete. Detta är en av de verkligt angelägna frågorna som måste lösas, om vi skall få en bättre psykosocial situation för dem som arbetar på våra arbetsplatser. Det här ger också arbetsgivarna ett större ansvar för att systematiskt arbeta på arbetsmiljöområdet. Det har tidigare mycket ofta varit relativt bra, men det har funnits en benägenhet att säga: De här frågorna om arbetsmiljö skjuter vi till skyddskommittén, det får skyddskommittén sköta om. Nu ligger frågorna under arbetsgivaransvaret, och det tycker vi är bra. Skyddskommittéerna kommer ändå att ha fullt upp med arbete och kan ge goda råd till ledningen på arbetsplatserna när det gäller förbättringar av arbetsmiljön. Beträffande rehabiliteringsarbetet förhåller det sig på samma sätt. Det sägs klart ifrån att detta arbete skall planeras och att arbetsgivaren skall ha det totala ansvaret för att rehabiliteringen av de arbetande får en god lösning. En annan fråga som under en längre tid har varit föremål för diskussion och där det funnits stort intresse gäller det arbetsmiljöansvar som nu införs för dem som arbetar med bl.a. projektering av byggnader. Det gäller arkitekter, statistiker m.fl. Nu får de ett ansvar för att de förslag som läggs fram överensstämmer med god arbetsmiljö. Detta ger också Sverige möjlighet att ansluta sig till ILO konventionen på området, vilket inte var möjligt före denna lagändring. Det är ju också så, att de hälsorisker som förekommer oftast återfinns på de arbetsplatser där det är ensidiga arbeten och där det finns små möjligheter till utveckling. Ofta rör det sig om kvinnlig arbetskraft. Det är betydelsefullt att just arbetslivsfondens pengar kan användas för utveckling på detta område. Då blir det också möjligt att förverkliga det goda arbetet för alla på våra arbetsplatser. Det framhålls också att man skall undvika ett starkt styrt och bundet arbete. Det är mycket positivt för arbetsmiljön. Det står också att betydelsen av löneformen och arbetstiderna skall beaktas ute på arbetsplatserna. Arbetsgivaransvaret för arbetsanpassning och rehabilitering måste innebära att vi kan flytta fram positionerna på ett alldeles utomordentligt sätt. Skyddskommittén får då större möjligheter att arbeta med andra angelägna frågor. Yrkesinspektionens rådgivande verksamhet bör minskas. Därmed ökas myndighetsfunktionen. Yrkesinspektionen har en fin regional organisation på arbetsmiljöområdet, och det är angeläget att man får ägna mer av sin tid till föreläggande, inspektion och annat. Vi tycker alltså att detta är bra. Under en lång tid har man diskuterat hur mycket av företagshälsovårdens arbete som skall få vara sjukvård. I dag kan vi, som några har gjort före mig, konstatera att sjukvården omfattar för stor del av företagshälsovårdens arbete. Det bör bli mer förebyggande arbete och mindre vård. Det föreslås också att inga avgifter skall få tas ut. Det finns delade meningar. Somliga säger, att tar vi bort patientavgifterna också för sjukvården, kommer pressen på företagshälsovården att bli sådan att sjukvården i realiteten kommer att öka. Detta kan vi läsa i några reservationer till betänkandet, men även företagsläkare och andra inom företagshälsovården befarar detta. Det bör vara en uppgift för dem som arbetar inom företagshälsovården att se till att så inte blir fallet. Man kan utan vidare vara överens om att man bör eftersträva att det blir mindre av vanlig sjukvård inom företagshälsovården. Företagshälsovården har en alldeles utomordentligt viktig uppgift i arbetsmiljöarbetet. Ett gott samarbete mellan företagshälsovården och de fackliga organisationerna och skyddskommittéerna kan vara en garant för en god arbetsmiljö. Så, fru talman, några kommentarer till vad utskottsrepresentanter före mig har sagt. Mona Saint Cyr ondgör sig över skyddsombudens situation och tycker att yrkesinspektionen och arbetslivsfonden är någonting helt onödigt. Så länge jag har arbetat med arbetsmiljöfrågor i fackligt arbete och under min tid i riksdagen har moderaterna haft samma inställning. Man talar illa om arbetsmiljöarbetet och vill minska medlen till arbetarskyddet och arbetsmiljöarbetet. Därför är det naturligt att man också vill avskaffa arbetslivsfonden, som ju ger unika möjligheter att forska och flytta fram positionerna i arbetsmiljöarbetet. Det är ganska naturligt att Mona Saint Cyr å moderaternas vägnar vill ta bort 15 miljarder kronor. De gör, menar hon, ingen nytta utan bör pytsas ut till företagen där de antas göra mycket större nytta. Nej, Mona Saint Cyr, det gör de inte. Pengarna kommer i så fall inte att användas lika effektivt för arbetsmiljöförbättrande åtgärder som om de fördelas på ett bra sätt inom arbetslivsfonden. Charlotte Branting pratar om kvinnors arbetsmiljö. Vi har samma uppfattning i den frågan och den är viktig. Charlotte Branting underströk också att vi flyttar fram positionerna med det nya förslag som utskottet tillstyrker. Hon kom också in på det internationella arbetet och det är ganska intressant. Hon undrar när vi skall börja hjälpa öststaterna, så att de också kan få en något så när dräglig situation. Fackföreningsrörelsen har gått i spetsen för arbetsmiljöarbetet tillsammans med socialdemokratin. Båda dessa rörelser är djupt internationellt engagerade. Det finns därför all anledning att också se framtiden an med tillförsikt. Vi vill arbeta internationellt och vårt kunnande på det här området kommer andra länder till del. Så kommer också att ske med det arbete som rör öststaterna. Detsamma gäller när vi börjar närma oss EG. Arbetarskyddsstyrelsen bedriver också ett internationellt arbete och bidrar i det arbetet med många goda uppslag och idéer om hur man skall lösa problemen. När Charlotte Branting kom in på företagshälsovården förstod jag inte riktigt om hon tyckte att även företagshälsovården skulle fungera som ett husläkarsystem. Det tycker i vart fall inte vi. Vi tror, som jag sade tidigare, att företagshälsovården behöver minska den vanliga sjukvården till fördel för den förebyggande vården. Att hon vill föra över mer pengar från arbetslivsfonden än utskottet tillstyrker -- 1 miljard kronor -- är inte så konstigt. Hon var företrädare för sitt parti när arbetslivsfonden diskuterades och tyckte att det var helt onödigt att avsätta pengar till arbetslivsfonden. Skall man se det så, har fru Branting inte några pengar att satsa på någonting annat. Hon har sannerligen inte medverkat till att införa denna fond. Det var socialdemokratin och centern som gjorde det. Charlotte Branting ställde också några direkta frågor och dem kan jag svara snabbt på. Finns det anledning att bistå öststaterna? Ja, det tycker jag. Det är jag övertygad om att man också kommer att göra. Sjukvård inom företagshälsovården, handlade en fråga om. Ja, i någon mån tycker jag att det kan finnas anledning att ha det. Man kan hitta dåliga arbetsmiljöer. Det får vara upp till dem som är huvudmän för företagshälsovården att tolka och på bästa sätt arbeta med förebyggande vård och även i någon liten mån med sådan sjukvård som har med arbetsplatsen att göra. De 500 milj.kr. som skulle gå till rehabilitering, om fru Branting hade haft de medlen, skall vi ta fram. Det handlar om 500 miljoner i hela den stora budgeten. Rehabiliteringen skall inte bli lidande av att vi använder oss av en annan finansieringskälla. Kersti Johansson talade också om arbetslivsfondens pengar. Det är ganska naturligt att vi är överens. Det var som sagt socialdemokraterna och centern som såg till att vi fick de unika 15 miljarderna att arbeta med, utöver de pengar som normalt anslås på arbetslivsområdet. Detta kan ge oss mycket nytänkande och forskning just på arbetsmiljöområdet, som är så viktigt, inte minst med anledning av de nya problem som vi har fått på arbetsmarknaden. Introduktionen av nyanställda tar Kersi Johansson också upp. Här vill jag bara understryka att det är mycket viktigt att alla nyanställda får en ordentlig introduktion, men naturligtvis är det inte minst viktigt för ungdomar. Många går omkring med synbara bevis på att introduktionen förr i tiden var dålig. Jag understryker gärna det. Jag tycker att detta är mycket viktigt. Lars-Ove Hagberg är djupt besviken. Ja, under de 21 år som jag har varit här i riksdagen har han aldrig varit annat. Jag har aldrig hört Lars-Ove Hagberg säga ett positivt ord om någonting. Jag skulle bara vilja säga att det är väl att det finns andra som har litet mer positiv uppfattning. Enligt FNs studier ligger Sverige främst i hela världen i fråga om mänskliga rättigheter. Beträffande kvinnornas situation ligger Sverige på andra plats, ett litet tuppfjät efter Finland, som ligger främst. Så kan det inte ha blivit för att allting har varit så negativt eller för att ingenting har varit riktigt av det som har genomförts i detta land. Jag skulle bara vilja säga till Lars-Ove Hagberg att det är tur att inte Hagberg tvingas leva och bo i de länder där Hagberg har sin ideologiska hemvist. Sämre arbetsmiljö än som finns där går knappast att uppbringa. Vi har hört flera talare undra när vi skall hjälpa de stackarna i öststaterna, så att de kan få en något så när dräglig arbetsmiljösituation. Jag har sett arbetsmiljön i en hel del öststater och en hel del även i Sovjet. Jag har aldrig upplevt en sådan miljö här i Sverige, inte ens när jag började jobba i industrin. Långt därifrån. Det är tur att Lars-Ove Hagberg lever och verkar i ett land där socialdemokratin är stark och har kunnat genomföra de förändringar som obestridligen flyttar fram oss till den främsta platsen i världen på arbetsmiljöområdet. Men vi är inte nöjda med det. Vi lägger över mer och mer av resurserna för att flytta fram positionerna, öka forskningen. Vi har inga andra som trampar upp stigar åt oss. Vi får gå först i ledet, därför att vi är föregångare. Detta tycker jag att Lars-Ove Hagberg vid något tillfälle skulle ta till sig och säga: Visst är det relativt skapligt, vi satsar stora resurser. Samtidigt kunde han komma med något konkret tips om vad man kan göra mer och inte bara tala om att det vi har gjort under alla år -- som faktiskt har gett resultat -- har varit odugligt. Eftersom Lars-Ove Hagberg har ett fackligt förflutet tror jag också att många som jobbar i skyddskommittéer, som skyddsingenjörer, i yrkesinspektion, företagshälsovård och arbetarskyddsstyrelse skulle säga: Har vi aldrig gjort någonting som fört fram positionerna? Jag tror att de skulle tycka att det var positivt om en gammal fackföreningskille sade: Visst har ni gjort bra jobb, men nu skall ni få mer resurser, nu skall vi flytta fram positionerna. Vi skall göra så och så och även ge ett erkännsamt ord. Jag tror att det skulle vara mycket bra. Samtidigt har Lars-Ove Hagberg alltid kritiserat oss för att vi anser att om vi skall ha ett bra arbetsmiljöarbete måste det ske i samverkan mellan parterna. Vi är övertygade om att det är det bästa sättet. Likafullt står han här nu och är mycket bekymrad över att arbetsgivareföreningen har sagt att man tänker träda ur arbetarskyddsstyrelsens styrelse. Han undrar hur det då skall bli. Jag är övertygad om att det löser sig på något sätt. Vi får väl se hur arbetsgivareföreningen tänker låta sig vara representerad. Skulle man inte låta sig vara representerad, är jag övertygad om att vi kommer att driva arbetsmiljöarbetet ändå, på något sätt. Den negativa inställningen till samarbete är nog inte riktigt likadan ute på det lokala planet. Om Lars-Ove Hagberg är mycket negativ, är det precis tvärtom med Anna Horn af Rantzien.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
Fru talman! Till Kjell Nilsson vill jag säga att jag skulle uppskatta oerhört om han ville debattera med blanka vapen. Han säger att moderaterna tycker att arbetsmiljöarbetet och den verksamheten är onödig. Han säger att vi talar illa om arbetsmiljöverksamheten, vilket vi alltså inte gör. Jag vet inte vad han vill referera till. Det är något han bara kastar ur sig. Jag skulle som sagt uppskatta en snyggare debatteknik i det sammanhanget. De 15 miljarderna vill vi inte slänga bort. De 15 miljarderna skulle ha kunnat göra nytta direkt utan att man hade drivit in dem först. De skall göra nytta på arbetsplatserna, det är vår avsikt. Men socialdemokraterna föredrar att man först skall driva in dem och slussa dem igenom en statlig politisk administration. Det är beviset på att de sedan gör nytta. Det är tydligen en större effektivitet, vilket är en uppfattning som jag inte delar. Jag skulle också gärna vilja veta av Kjell Nilsson hur det är med arbetslivsfonden. Den skall leva under en begränsad tid, är det sagt. Men det finns också tongångar som antyder att den skall få en längre, kanske permanent, position. Man har t.ex. tillsvidareanställt de regionala cheferna, åtminstone verkar det så om man följer den annonsering efter dem som har förevarit. Vidare har LO arbetat på ett permanentande av de här fonderna. Vi kanske kan få ett besked här i dag om hur det förhåller sig i det avseendet. Delar inte Kjell Nilsson den uppfattning som kommer till uttryck i den aktuella rapporten, vilken faktiskt ligger till grund för arbetsmiljökommissionens arbete? Det gäller då bl.a. statskontoret. Man säger: Det är alldeles för många aktörer på den här fondmarknaden. Är det inte tid att se till att de blir färre? Hur som helst behövs det en samordning, så att det går att göra direkta effektivitetsvinster på den administrativa sidan, och då även kostnadsmässigt. Dessutom vore det intressant att få veta vilket resultat man förväntar sig när det gäller arbetslivsfonden. I nämnda rapport sägs det ju: Här bör utvecklas metoder. Det finns alltså inte några metoder i dag för att kunna se vilken nytta de satsade 15 miljarder kronorna gör. Det talas också om att det förekommer slentrian i fråga om resurstilldelningen. Just därför borde man kanske ha tänkt sig för ytterligare ett par gånger innan man satte i gång verksamheten med den stora apparat som arbetslivsfonden utgör.

Fru talman! Varför är Kjell Nilsson alltid så missnöjd med mig? Han blir nog inte nöjd förrän jag blir en troende socialdemokrat som alltid är till freds med regeringens förslag och säger: Hurra, hurra, vad bra! Vi lovade visserligen att ta itu med de 400 000 jobben. Men vi har faktiskt ingenting att komma med nu. Vi är dock bäst i världen. Det är just mot den bakgrunden som jag tycker att det är litet bekymmersamt att problemen inte tas på allvar. Om man vill ha en arbetsorganisation, handlar det inte om att säga att det skall vara en bra arbetsorganisation, utan då gäller det att se till att man får de medel som behövs för att de arbetande skall kunna skapa en arbetsorganisation. En sådan får man alltså aldrig utan vidare, Kjell Nilsson! I stället måste man ta för sig. Det är ju den tradition som Kjell Nilsson alltid har velat hävda. Det handlar om vad de arbetande, fackföreningarna och arbetarrörelsen har tillkämpat sig. När det gäller detta förslag är det precis likadant som tidigare: Man har utelämnat de frågor som behandlas i medbestämmandelagen, nämligen maktfrågorna i samhället. Man har helt enkelt inte tagit med detta med den utvidgade stoppmöjligheten -- något som t.o.m. LO vill ha med. I stället hänvisar Kjell Nilsson bara till mitt missnöje. Men det kanske är så, att Kjell Nilsson är missnöjd med LO -- vad vet jag? Jo, jag är visst positiv! Jag är nämligen positiv till målsättningarna i det här sammanhanget. Vidare är jag positiv till detta med rehabilitering, och det har jag också sagt tidigare, Kjell Nilsson! Däremot är jag missnöjd när det gäller medlen i det här sammanhanget. Det är ju dessa som är viktiga. Men vad som är allvarligast nu är kanske den nonchalans som Kjell Nilsson och socialdemokraterna visar. Vår lagstiftning får ju bygga på klassamarbete. Företag och myndigheter skall ställa upp och förverkliga ramlagarna och ge dem innehåll. Men då säger den enda parten, och det borde Kjell Nilsson ta på allvar: Vi skall inte vara med. Vi tar inte ansvar för det korporativa när det gäller statsapparaten och samhället som sådant. Man säger att man skall så att säga hoppa undan. Men det betyder, Kjell Nilsson, att man intar den nyliberala position som socialdemokratin i övrigt är mycket kritisk till. Jag efterlyser ett besked om vad ni tänker göra. Jag har hela tiden varit kritisk till det här samarbetet, för det har inte gett vad det borde ge. Jag tänker då på framflyttandet i fråga om maktpositioner. Vad skall hända nu? Vem skall vara motpol när det gäller det lokala arbetslivet? Är det LO eller fackföreningsrörelsen? Var står egentligen Kjell Nilsson? Handlar det om en socialdemokratisk politik i form av en hävstång som är till för att bjuda Svenska arbetsgivareföreningen ett motstånd, eller vad handlar det om? Det är ju här som skon klämmer. Jag tycker att man verkligen borde beakta att den ena parten på arbetsmarknaden på allvar tar ett kliv mot konfrontation.

Fru talman! Mona Saint Cyr tycker att vi skall debattera med litet blankare vapen. Hon tycker att det var litet osnyggt att säga att moderaterna är mot ett gott arbetsmiljöarbete. Hon undrar vad jag bygger det på. Jag bygger det på arbete inom den fackliga rörelsen i många år med arbetsmiljöfrågor på många olika nivåer, också gentemot arbetsgivare som jag vet har varit moderater. Jag bygger det på det arbete som vi har haft här i riksdagen under många år, där jag inte vet en enda gång då moderaterna skulle ha sagt: Satsa mer på arbetsmiljön. Jag har aldrig hört sådant. I stället har de sagt: Minska makten för skyddsombuden, minska makten för skyddskommittéerna, ta bort stoppningsplikten, den missbrukas av företrädarna för den fackliga rörelsen. Det är alltså detta jag bygger mitt påstående på. På den raka frågan om arbetsmiljöfonden skall vara fem år kan jag inte svara annat än att det skall vara så -- jag har inte hört något annat. Något därutöver har jag inte sagt och tänker inte kommentera. Det enda jag vet är att den är tillfällig. Charlotte Branting säger att folkpartisterna vill satsa på bättre arbetsmiljö. Men hon vill inte vara med och satsa pengar i arbetslivsfonden, kan vi konstatera. Hon undrar varför vi inte litar på skyddskommittéerna. Det är precis vad vi gör. Jag är övertygad om att om vi går tillbaka i tiden och tittar så finner vi att det är arbetarrörelsen i form av socialdemokratin och fackföreningsrörelsen som har byggt upp skyddskommittéernas arbete. Vi litar på dem. Att vi skall täcka detta i budgeten är inte så märkvärdigt. Hur många gånger har vi inte varit med i denna kammare om att moderaterna har sagt när man höjt anslagen på olika områden att det får täckas i budgeten. Det tycker vi också. Beträffande sjukvården och företagshälsovården har jag inte ändrat uppfattning. Vi säger i betänkandet att sjukvården skall minskas. Jag tror inte att det kommer att bli så att ingen sjukvård finns kvar. Det finns sådana sjukdomar där det är lämpligt att konsultera företagsläkaren. Men i dag är det många sjukdomar som inte har någonting med arbetsplatsen att göra, men som belastar företagshälsovården. Så vi står bakom vad som står i betänkandet, Charlotte Branting, om detta. Lars-Ove Hagberg frågar mig varför jag är så missnöjd. Det beror på att jag inte lyckats få Lars Ove Hagberg till en troende socialdemokrat. Nej, det jobbet har jag aldrig ens intresserat mig för, för jag har insett det helt omöjligt att få en så negativ person till att vilja gå in i den positiva arbetarrörelsegrenen, nämligen socialdemokratin. Hade herr Hagberg däremot haft den uppfattning som vi inom socialdemokratin har haft och kunnat fortplanta den över på sina ideologiska bröder i öster, kanske arbetsmiljön inte hade varit så bedrövlig i öststaterna, som just tillämpat den teknik som Lars-Ove Hagberg här i årtionden har förespråkat, i varje fall två årtionden. Lars-Ove Hagberg vill ha det på det sätt som det är där borta, och därför är det så dåligt. Lars-Ove Hagberg är nu positiv till arbetsmiljöfrågorna, fru talman, enligt vad han säger. Det allra bästa man kan få höra är att också Lars-Ove Hagberg är positiv till arbetsmiljöfrågorna. Det gläder mig enormt.